Herr talman! Leif Pettersson har frågat mig hur jag ser på dels att supermiljöbilspremien kommer att subventionera bilar vars dåliga säkerhetsegenskaper står i konflikt med nollvisionen, dels det faktum att regeringen vill gynna bilar som inte ens klarar statens egna upphandlingskrav. Regeringen avser att införa en supermiljöbilspremie från den 1 januari 2012. För att omfattas av premien måste bilen ha mycket låga utsläpp av koldioxid samt uppfylla de senaste trafiksäkerhets och utsläppskraven. Eftersom syftet med premien är att stimulera introduktionen av bilar med goda miljöegenskaper kommer inte några ytterligare trafiksäkerhetskrav att ställas. Trafiksäkerheten är ett av de allra viktigaste områdena inom transportpolitiken. Sverige är i dag ett av världens trafiksäkraste länder. Men varje svår olycka är en olycka för mycket, och vi måste träget arbeta vidare med trafiksäkerheten med nollvisionen som grund. Vi arbetar därför på många fronter för att åstadkomma detta, inte minst inom fordonsområdet. Jag ser Euro NCAP, som står för European New Car Assessment Programme, som ett verktyg för marknadspåverkande konsumentinformation. Euro NCAP har också varit lyckosamt i detta avseende. Jag utgår från att Euro NCAP även kommer att påverka marknaden som omfattas av supermiljöbilspremien. Jag ser en viss problematik med att koppla en statlig premie till en icke-statlig organisation som Euro NCAP är. Jag vet också att Euro NCAP regelbundet ändrar och skärper sina krav och kriterier. Ett praktiskt hinder är att det saknas uppgifter i vägtrafikregistret om Euro NCAP:s bedömningar. Vad gäller Leif Petterssons fråga om statens upphandlingskrav menar jag att staten ska vara ett föredöme och gå före i omställningen till en trafiksäker fordonsflotta. Ett sätt är att ta till vara de möjligheter som den offentliga upphandlingen ger. Det är därför naturligt att regeringen infört mer långtgående miljö och trafiksäkerhetskrav för de egna myndigheternas bilar och bilresor än vad som gäller i samhället i övrigt. När det gäller de administrativa problemen med att koppla Euro NCAP:s bedömningar till statliga krav har vi bedömt att dessa varit lättare att hantera för de statliga myndigheterna än vad som skulle ha varit fallet för supermiljöbilspremien.

Herr talman! Jag måste naturligtvis tacka statsrådet för svaret, men jag är långt ifrån nöjd med det svar jag har fått. När regeringen vill införa subventioner för vissa typer av bilar är det viktigt att olika politiska mål beaktas. Nollvisionen är sedan länge ett mål för trafiksäkerheten i landet, ett mål som väcker respekt och uppmärksamhet runt om i Europa. Flera länder inspireras och tar efter. I det läget slår regeringen till med supermiljöbilspremien som inte på något sätt medverkar till att vi närmar oss nollvisionen. I stället riskerar vi att på våra vägar få av regeringen subventionerade bilar med mycket dåliga trafiksäkerhetsegenskaper. Det kan inte vara rätt. Här borde regeringen tänka om. Jag har tyvärr små förhoppningar om att så ska ske och måste säga att jag är besviken på hur regeringen behandlat frågan. Det kan inte vara okänt vare sig för infrastrukturministern eller för regeringen som helhet att det finns miljöklassade bilar som också klarar supermiljöbilsklassningen och har fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest. Till det kommer antisladdsystem och andra viktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Inte heller kan det vara okänt för regeringen att det finns bilar med utsläpp på mindre än 50 gram koldioxid per kilometer som klarar krocktest, har antisladdsystem samt andra viktiga trafiksäkerhetsmässigt värdefulla utrustningsdetaljer. Risken är stor att regeringen med 200 miljoner subventionerar bilar med mycket dålig trafiksäkerhet. När man vill göra något bra blir det i stället dåligt genomtänkt och hafsigt. Jag tycker att regeringen i stället borde ha lyssnat på oss. Vi vill att man ska lägga kostnader på de bilar som har mycket stora utsläpp av koldioxid och inte klarar miljöbilsreglerna. Vi vill dessutom att man tar dessa pengar och lägger dem på de bilar som har låga utsläpp av koldioxid. Naturligtvis har vi högt ställda säkerhetskrav på de bilar som på det sättet ska få subventioner - fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest och antisladdsystem. På så sätt får vi trafiksäkerhet och ställer miljökrav på samma gång, dessutom till en betydligt lägre kostnad och gällande fler bilar än med regeringens system. Jag tycker att regeringen borde ha lyssnat. Herr talman! Det fanns ett färdigt förslag från Transportstyrelsen på hur man skulle ha det med trafiksäkerheten, på det sätt som jag önskar, det vill säga fem stjärnor i Euro NCAP och antisladdsystem. Transportstyrelsens förslag hyvlades bort. Det försvann på vägen, oklart vart. Det är upprörande att man inte litar på ansvariga myndigheter i det här fallet. Man kan därför fråga sig om det finns andra bindningar mellan regeringen och vissa biltillverkare och bilimportörerna i fråga. Någon lobbyist är säkert glad i dag. Jag vill inte spekulera mer om det, men jag kan säga att något som kunde ha blivit mycket bättre nu blivit riktigt dåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det borde regeringen beakta och därför tänka om. Låt trafiksäkerhet och miljöengagemang gå hand i hand. Åtminstone borde regeringen ta tillbaka det förslag om supermiljöbilspremie som nu föreligger och komma tillbaka med nytt förslag, med krav på fem stjärnor i Euro NCAP och antisladdsystem. För den enskilde som råkar ut för en olycka och skadas för att bilen inte var så säker hade det nog kunnat vara en väl så viktig miljöfråga att kunna undvika just den skadan.
Herr talman! Jag kan i mångt och mycket förstå Leif Petterssons resonemang. Det är klart att vi i ambitionen och viljan att gå före för att introducera fler miljöbilar inte vill riskera att vi tappar ett annat mål, nollvisionen, det som handlar om trafiksäkerhet. Leif Pettersson säger att olika politiska mål måste beaktas. Det är riktigt, men det bästa får inte bli det godas fiende. Vad menar jag då med det? Det som vi gör gynnar miljöbilar, men det missgynnar inte direkt trafiksäkra bilar. Vi skulle naturligtvis kunna hårdra det hela genom att säga att om du i Euro NCAP fått en fyrstjärnig bedömning skulle du ändå kunna klassas in som lämplig och kunna få supermiljöbilspremien. Om det skulle handla om en bil där just krocktesten på fotgängarkrav bara kommer upp i fyra stjärnor vore det ganska korkat om det gäller en bil som körs i stan. Just där ger man inte fler än fyra stjärnor. Man får inte fem stjärnor på fotgängarkravet. Det är därför viktigt att vi inte tänker oss trafiksäkerhetsarbetet gällande endast bilen, utan det finns också mycket annat, till exempel hur vi designar vägen, ordnar med logistiken och utvecklar tekniken, att chauffören som kör håller hastigheten och är nykter och så vidare. Hela det arbetet kommer vi att fortsätta med ändå. När man registrerar en bil, såsom regeringen - rätt eller fel - har resonerat, framgår miljöperspektivet i det vägtrafikregister som finns. När man typgodkänner ett fordon ser man ganska direkt var utsläppen av koldioxid finns. Den poängbedömning som görs av Euro NCAP finns inte med i vägtrafikregistret. Det har diskuterats huruvida man rent administrativt skulle anse det vara krångligt eller inte. Det är alldeles riktigt att staten valt att gå före. Vi har till och med gjort en egen förordning som styr statens och myndigheternas egna upphandlingar av bilar och resor. Där har vi ställt krav som mycket väl rimmar med de krav som Euro NCAP har sedan 2009 då de justerade kraven och gjorde dem ännu mer strikta. På Euro NCAP tittar man normalt på vuxensäkerhet och barnsäkerhet, men man lägger till delen om en fotgängares säkerhet samt aktiva system. Antisladd är ett sådant. Vi har lagt med de kraven för att vi har sett att vi kan gå före även där. Men vi har även alkolås och sådana saker med i upphandlingen. Det är inte ett krav på alla andra bilar, även om jag vet att Leif Pettersson kanske skulle tycka att det vore bra. Detta är naturligtvis inte någon lätt fråga. Frågan är vad som ska gå först. Jag tycker utifrån mitt perspektiv att vi naturligtvis måste ha bilar som över tid blir fossilfria. Vi måste ställa om vår bilpark. Jag är inte ute efter att vi ska ta bort ett antal bilar. Men samtidigt måste vi hålla fanan högt när det gäller trafiksäkerhet. Då är det så väldigt mycket mer. Vi har väldigt många inblandade, inte minst i nollvisionens arbete. Där kommer vi att fortsätta att hålla fanan högt.
Herr talman! Jag kan nog instämma i en del av det som infrastrukturministern säger på slutet. Det är väl självklart att vi ska försöka få en bilflotta som är fossilfri. Vi ser inte heller bilen som en fiende. I stället är det utsläppen som är viktiga. Men för den skull får man inte glömma bort trafiksäkerheten. I ministerns svar påstods det något om att Euro NCAP skulle vara en icke-statlig organisation. Då kan det vara bra att veta att Euro NCAP styrs av transportdepartementen i Tyskland, Storbritannien och Holland, svenska Trafiksäkerhetsverket och den katalanska regeringen i Spanien. Fia är en internationell paraplyorganisation för bilägarklubbar där de tyska och italienska motsvarigheterna till Motormännen är medlemmar. Men det är mer för att få konsumentperspektivet. De som styr organisationen är statliga institutioner i andra länder. Visst är det mycket angeläget att vi får fram en marknad för elbilar, pluginhybrider och andra viktiga fordon för att minska koldioxidutsläppen. Vi måste göra det. Vi måste minska oljeberoendet. Men jag vill återkomma till att det finns bilar med utsläpp på under 50 gram koldioxid per kilometer som klarar fem stjärnor i Euro NCAP:s tester och som är utrustade med antisladdsystem. Dessa säkra bilar finns i dag. Förra gången regeringen arbetade fram en miljöbilspremie - den trädde i kraft 2007 - fanns det krav på fem stjärnor i Euro NCAP och antisladdsystem. Att regeringen fem år senare överger det här kravet är egentligen helt obegripligt. Jag kan i alla fall inte förstå det. Ni måste tänka om i det här fallet. Det går utmärkt att främja försäljningen av bilar med låga utsläpp och ändå förändra trafiksäkerheten. Det här är inga mål som står emot varandra. Det är i stället mål som medverkar till varandras lösning. Regeringen måste visa att den klarar att värna både klimat och trafiksäkerhet. Som jag sade tidigare borde ni ha lyssnat på oss. Med höga avgifter på de bilar som inte klarar miljökraven och överföring av pengarna till dem som släpper ut lite hade ni fått mer pang för pengarna och vi hade på ett bättre sätt kunnat värna både trafiksäkerhet och miljö i Sverige.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Leif Pettersson säger. Det tidigare Vägverket, numera Trafikverket, har varit med ända sedan starten 1997 som en av fem europeiska myndigheter som jobbat med Euro NCAP, i mycket för att ge en marknadspåverkande konsumentinformation som vi väl får säga har lyckats rätt väl. De har också varit med och drivit på och påverkat fordonstillverkare i riktning mot att tänka mer på trafiksäkerhet. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Det finns en diskussion som pågår och som jag tagit del av information om. EU har olika tester för godkännande av ett fordon för att det ska få vara i trafik, och man har rätt många lagstiftningsområden som man ska klara upp, 58, varav ungefär 43 har att göra med säkerhetsfunktioner. Bland annat tittar man på skydd vid sidokollisioner och frontalkollisioner, säkerheten i kupén och så vidare. Euro NCAP tar bilklass för bilklass. Det gäller storleksklasser. Det förs en diskussion om att man inte strikt kan jämföra bilar mellan olika klasser eftersom en liten bil kanske har något snällare tester men en stor bil något hårdare tester. Men alla har i dag fem stjärnor när det gäller klassen. Vi vet att en större bil ute i den verkliga trafiken kanske klarar sig bättre rent trafikmässigt än en mindre bil, men rent miljömässigt är en sämre bil. Det här får man väl väga in i sammanhanget. Det må vara så att supermiljöbilspremien är ett dåligt förslag enligt Leif Pettersson. Det är ändå den samlade regeringens bedömning att det är ett sätt att mer aktivt gå i bräschen för att utveckla fler miljöbilar, någonting som också är viktigt. Mitt perspektiv är att trafiksäkerheten ska vara i fokus även i fortsättningen. Då är det viktigt hur bilarna utvecklas, inte minst med ny teknik, där bilar pratar med såväl chauffören som andra bilar, samt att utveckla infrastrukturen, allt för att det ska kunna bli mer trafiksäkert. Vi jobbar vidare i nollvisionens spår. Den delen kommer inte jag att släppa i alla fall.
Herr talman! Ministern medger alltså att det är fel i svaret och att det ändå finns en viss statlig inblandning i organisationen Euro NCAP. Det skulle mycket väl kunna ligga till grund även för regler i Sverige som skulle kunna omfatta supermiljöbilspremien på samma sätt som i den tidigare miljöbilspremien från 2007. Det borde därför inte vara något hinder, så att man av det skälet skulle kunna föra bort Euro NCAP som någon marginell företeelse, som man försöker göra i svaret. Det är klart att en stor bil har lättare att klara sig i en krock, åtminstone med en mindre bil. En SUV och en liten miljöbil kanske vi inte ska jämföra om de krockar. Men om en SUV krockar med en lastbil ligger den risigt till. Allt detta väger man in när man tittar på krocktester - bilens egenskaper och hur bilen fungerar i sammanhanget. Jag måste ändå komma tillbaka till att regeringen i sin egen förordning när det gäller statliga inköp av fordon ställer krav på fem starka stjärnor, 32,5 poäng i krocktest samt antisladd. Regeringen värnar om säkerheten för statsrådens limousiner och bilar för statliga tjänstemän, men bryr sig inte om säkerheten för vanliga medborgare. Så kan man i alla fall tolka det. Visserligen ska bilarna som omfattas av supermiljöbilspremien klara ett helfordonsgodkännande i EU, men det gäller bara de grundläggande säkerhetskraven för att man över huvud taget ska få sälja en bil. Staten kan inte dela ut en premie när man köper en bil och samtidigt förbjuda sina egna myndigheter att köpa den bilen.
Herr talman! Man skulle kunna säga som Leif Pettersson, att EU:s krav på fordons trafiksäkerhet för att få ett godkännande av att en bil tas i trafik och för att få sälja en bil är låga. Men det finns ganska många krav, och många gånger liknar kanske det som görs just det som Euro NCAP gör men ändå inte riktigt eftersom man där gör ytterligare några tester, sidotester, som annars inte görs. Å andra sidan finns det omvända: problemet med bilar som tillverkas i mycket mindre serier. Också då görs det undantag när bilarna ska ut på marknaden. Att det finns lättnader i kraven på trafiksäkerhetsskydd är jag väl medveten om. Tillbaka till detta med Trafikverket och Euro NCAP och om det är en statlig organisation eller inte. Trafikverket har här ett samarbete på väldigt många områden och i många olika sammanhang utan att verksamheten för den skull behöver tolkas som statlig verksamhet. Jag tycker att det är bra att Trafikverket - tidigare Vägverket - har varit med. Det här har funnits med i vårt tänk om nollvisionen i trafiken. Många inblandade parter jobbar utifrån sina olika nivåer. År 1997 fattade vi i denna kammare beslut om nollvisionen, och det var år 1997 som Vägverket som en av de fem gick med och startade Euro NCAP. Det tycker jag är bra. Herr talman! Avslutningsvis: Staten har för sina myndigheter avseende förra året inhandlat ungefär 1 400 bilar. På dessa har vi ställt extra krav. Vi har tyckt att det är rimligt att staten går före och visar vägen utan att vi behöver ställa samma krav på alla andra. Kunskapen finns, och möjligheten finns för den som skulle vilja göra sitt val. I det sammanhanget är Euro NCAP en bra marknadskunskap när det gäller att välja rätt bil - helst trafiksäker.